Herr talman! Av den föregående utrikespolitiska debatten har väl med all önskvärd tydlighet framgått att inga vare sig formella eller reella skäl har kunnat frambringas mot ett svenskt diplomatiskt erkännande av Demokratiska Republiken Vietnam. Det argument som brukar anföras, att en eventuell svensk roll som medlare skulle äventyras av att vi erkände även Nordvietnam, vittnar om en märklig logik. Tvärtom är väl den första förutsättningen för att vi skall kunna spela en neutral opartisk roll som medlare att vi erkänner båda parter stå i samma position i varje fall i förhållande till medlaren. Utskottet har i sitt yttrande inte direkt upptagit denna underliga argumentering.

Vad är det som kan misstolkas, och vilka svårigheter kan vållas? Vi skulle nog önska litet mer klartext innan riksdagen tar ställning till frågan. Herr talman! Härmed ber jag att få yrka bifall till motion nr 239 i denna kammare.

Herr talman!

År 1965 framlades för riksdagen ett förslag till vissa ändringar beträffande möjligheterna att åstadkomma rättelse i röstlängd men icke något förslag om ändring av den allmänna granskningstiden. Det innebar att myndigheterna kunde verkställa vissa ändringar i röstlängden efter den fastställda granskningstiden, men det innebar icke någon möjlighet för den som inte uppförts i röstlängd att klaga. Med hänsyn till de många felaktigheter som förekom år 1964 tillsatte Kungl. Maj:t en utredning för att få till stånd en ändring. Utredningsmannen framlade sitt betänkande i slutet av 1965. I detta förordade han att granskningen skulle äga rum under juni, alltså en månad tidigare än vad som nu är fallet. Han hänvisade därvid till den automatiska databehandling som sker vid folkbokföringen och som gör det möjligt att få fram röstlängderna tidigare. Jag finner det vara ett berättigat krav från de röstberättigades sida att granskningen kan verkställas under sådan del av året som inte infaller under den allallmänna semestertiden. Utskottet framhåller att beredning av ärendet pågår inom = justitiedepartementet, och jag hoppas att denna beredning slutföres så snabbt, att nästa års röstlängd kan föreligga för granskning under juni månad och de röstberättigade beredas tillfälle att föra klagan på annan tid än under allmän semestertid. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det är klart att detta ämne är mindre fantasieggande än det som vi förut under hela dagen har behandlat, nämligen vår utrikespolitik och de frågor som hänger ihop med denna. Det gäller ju här bara våra fattiga eller rika kommuner. Men jag skall, herr talman, inte fördjupa mig i något längre resonemang om skatteutjämningsbidraget, utan jag skall försöka koncentrera mig enbart till reservationerna 1a och 1b. Den första reservationen avser frågan om vi inte skall normalisera grunderna för skatteutjämningsbidragen efter de förhållanden som numera är rådande.

Medelskattekraften i riket utgör bl.a. underlag för bedömningen av det tillskott av skatteutjämningspengar som staten ger de skattesvaga kommunerna. Ju lägre skattekraft kommunen har, ju mer pengar får kommunen, d.v.s. ju fattigare en kommun är i förhållande till medeltalet ju större bidrag tillskjuts av staten. Detta är en princip som godtagits av riksdagen och som låg till grund för den tidigare utredningen. Meningen är att kommunerna skall få hjälp att hålla något så när lika standard och att ge någorlunda lika service. Det är emel lertid felaktigt att tro att skatteutjämningsbidraget i alla sammanhang är avgörande för den service och standard som kommunerna kan upprätthålla — många kommunalmän tar nog miste härvidlag. I de flesta fall är det sättet för handhavandet av kommunens medel och framsyntheten vid kommunens skötsel som är avgörande härvidlag och inte skillnaden i fråga om skatteunderlag. Jag undantar i detta sammanhang kommuner i Norrlands avfolkningsområden som har särskilda svårigheter liksom också kommuner i vissa andra landsdelar med extrema förhållanden. Vad vi i princip motsätter oss är att allt större ekonomiska insatser kommer att krävas av staten allteftersom antalet skattekronor stiger i kommunerna. En bidragsökning skall enligt vår åsikt ske, men den bör företas enligt ett system, där medelskattekraften 1968 utgör underlag. Ökningen bör sedan i fortsättningen enbart ha formen av en årlig justering av 1968 års underlag med hänsyn till de förändringar som inflationen medför. Statens kostnader för skatteutjämningsbidragen har totalt sett stigit rätt kraftigt sedan 1966. Då förelåg ett tillskott på sammanlagt 1 052 miljoner kronor medan siffran för 1968 blir 1280 miljoner. Ökningen kommer enligt vår mening att bli väsentligt större under följande år om det inte görs en andhämtningspaus. I princip har jag ingenting emot att staten lämnar bidrag i detta sammanhang, men kommunerna bör inte ta skatteutjämningsbidragen som intäkt för skattehöjningar, såsom förekommer ganska ofta för närvarande. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till reservation 1 a. Reservationen 1b gäller skatteutjämningen till landstingen. Enligt reservationen får städer utanför landsting en oförmånligare ställning än landstingsområdena. Den garantiregel som på sin tid tillyxades tillkom ju för att landstingets skatteunderlag inte skulle för sämras med anledning av bl.a. 1957 och 1961 års ortsavdragsreformer. Det var alltså fråga om ett övergångsbidrag. Ett undantag från principen var att bidrag skulle lämnas vid brist på skattekraft eller vid hög utdebitering. Nu blir det även på detta område så, att man trots stigande skatteunderlag snart når väsentligt över de bidrag. som utgår efter det gamla systemet. Såsom anföres i motionerna innebär detta ett avsteg från de av riksdagen godkända principerna om bristande skattekraft och hög utdebitering. I motionerna och reservationen föreslås därför en avtrappning för att återställa den ordning som från början uppenbarligen var avsedd. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall även till reservationen nr 1b.

Det skatteutjämningsbidrag som utgår vid bristande skattekraft fungerar i stort sett så, att samtliga kommuner är garanterade det antal skattekronor, som motsvarar 90 procent av medelskattekraften i riket. Detta medför exempelvis att samtliga kommuner i ett kommunblock, där alla i blocket ingående kommuner har ett skatteunderlag understigande 90 procent av medelskattekraften, får ett lika stort antal skattekronor per invånare. Detta innebär att centralortskommunen med dess större kostnader och större investeringsbehov för skolor, serviceanläggningar o.s. v., vilka betjänar eller är avsedda att betjäna hela kommunblocket, kommer i ett mindre gynnsamt ekonomiskt läge än övriga i blocket ingående kommuner. Dessa »blockkommuner» — ofta mindre skattekraftiga landskommuner — som genom skatteutjämningsbidraget erhåller samma skattekraft som centralortskommunen och alltså kommer i ett bättre ekonomiskt läge, blir därigenom mindre villiga till kommunsammanläggningar. Man kan därför säga att skatteutjämningsbidraget på visst sätt har en hämmande inverkan på kommunsammanläggningarna. Den fördröjning av sammanläggningarna, som kan bli en följd härav, medför en splittring av de ekonomiska resurserna och kan bidra till allvarliga felinvesteringar inom blocket. De samarbetsnämnder som tillsatts skall ha till uppgift att rätt styra utvecklingen inom blocket och motverka felaktiga investeringar. Men det är inte alltid så säkert att de har de möjligheter och den kraft som skulle behövas för detta, eftersom varje kommun inom blocket fortfarande är suverän. Samarbetsnämnden kan i vissa fall stå helt maktlös på grund av oenighet i sammanläggningsfrågor. Det är dessa allvarliga konsekvenser som jag anser att man borde försöka undanröja. I varje fall borde det göras en utredning om möjligheterna därtill. Utskottet anför som skäl för sitt avslagsyrkande, att ett bidragssystem av förevarande slag med hänsyn till det stora antal kommuner det berör måste vara enkelt i tillämpningen och hållas fritt från komplicerade regler. Utskottet anser därför att tillräckliga skäl för ett bifall till motionen icke föreligger. Man kan, herr talman, fråga sig om inte ett helt kommunblock i detta avseende skulle kunna räknas som en kommun med hänsyn till de gemensamhetsanläggningar som ingår i kommunblocket, inte minst exempelvis skolor. Herr talman! Då ett enigt utskott av styrkt motionen är det givetvis svårt för mig att ställa något yrkande. Men den reflexionen anmäler sig om verkligen utskottet, förnämligast dess kommunalt engagerade ledamöter, tagit tillräckligt allvarligt på denna fråga och sökt grundligt analysera den. Därest så hade skett tror jag att man hade kommit fram till ett inte fullt så enhälligt utlåtande som utskottet nu har avgivit. Med dessa ord har jag velat något kommentera min motion, och jag har inte, herr talman, något yrkande.

Herr talman! Skatteutjämningsbidragen till kommunerna är ju en gammal diskussionsfråga. Diskussionsinläggen accentuerade väl förr i världen mer uppfattningen att staten borde ge större bidrag. Nu har man från högerhåll velat begränsa de statliga utgifterna för den kommunala skatteutjämningen.

Herr Lothigius försökte bibringa kammarens ledamöter föreställningen att det system han förordar skulle vara bättre för de skattesvaga kommunerna än det system som nu tillämpas. Men varje låsning nedåt måste innebära en spärr även för de ur skattesynpunkt svaga kommunerna.

Då det gäller garantiregeln till landstingen vill jag påminna om att den ingick i det stora beslutet om den nya skatteutjämningen. Utskottet har inte ansett att riksdagen för tillfället bör rygga den utfästelse som sålunda gjorts till landstingen. Vi menar att man bör stå för sina utfästelser, även om det kostar en och annan krona. Herr Berglund trodde inte att utskottet tagit tillräckligt allvarligt på den av honom väckta motionen. Jag vågar försäkra honom att vi tagit allvarligt på den liksom på andra motioner, men vi har inte kunnat förstå riktigheten av de synpunkter som motionen innehåller. Med nuvarande system för skatteutjämningsbidragen skulle motionens yrkande i sak betyda att de s.k. centralorterna i vissa situationer skulle kunna räkna dubbelt statsstöd på samma skatteunderlag som andra kommuner med motsvarande utgifter får räkna enkelt statsbidrag på, alldenstund de inte utgör centralorter. I den mån centralorten har större utgifter än kommunerna runt omkring och detta verkar särskilt betungande påverkar det väl också det statsbidrag som utgår. Dessutom vill väl centralorterna gärna fungera som sådana, eftersom detta inte enbart är förenat med utgifter.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
Herr talman! Jag skall inte söka sak med den ärade talesmannen för utskottet mer än på två punkter. Den ena är den där herr Lindholm sade att det blir ett accelererat tillskott till kommunerna. Det är alldeles riktigt. Men vad vi påtalar som väsentligt är att det måste vara en kontroll på accelerationen. Man måste i tid kunna veta hur mycket staten skall kosta på kommunerna och hurudan fördelningen av bidragen blir mellan kommunerna. När vi en gång 1 skattekommittén talade om kommunernas behov av att få detta tillskott, räknade vi med att det var de skattesvaga kommunerna som skulle hjälpas fram. Naturligtvis kan man säga att dessa alltjämt är skattesvaga i förhållande till andra, men utvecklingen har visat att tillskott i skatteunderlaget har skett år efter år med ganska väsentliga belopp. Var går gränsen? Jag tror, herr Lindholm, att vi här i kammaren ganska snart måste göra en omprövning av huruvida vi inte bör gå även andra vägar för att hjälpa svaga kommuner i särskilt besvärlig ställning. Vad sedan landstingen beträffar vin jag fråga: Varför skall Stockholms län ha ett bidrag på 5,8 miljoner, Uppsala län 5,3 miljoner, Sörmlands län 6,7 miljoner, Östergötlands län 10,3 miljoner, Malmöhus län 16 miljoner, Örebro län 6 miljoner och Västmanlands län 6 miljoner samt Göteborgs och Bohus län 67 000 kronor? Vad finns det för rättvisa i ett sådant system? Det är säkert föråldrat. Och varför kommer inte andra landsting in i detta sammanhang?

Herr talman! Herr Lindholm drog en parallell mellan centralorterna och övriga kommuner i ett kommunblock och sade att centralorten önskar vara centralort. Jag vill ändra på det och säga att centralorten skall vara centralort — det har ju Kungl. Maj:t bestämt. Vid den nya kommunindelningsreformen utsågs vissa kommuner att vara centralorter. Vidare ligger det nog inte riktigt till så, som herr Lindholm sade, med det ekonomiska förhållandet mellan centralorten och landskommunerna. Jag kan ta ett litet exempel. I ett kommunblock ingår en landskommun som får cirka 700 000 kronor i skatteutjämningsbidrag. Sedan det avlösta statsbidraget, alltså det som rör skolmåltider, skolskjutsar 0. s. v., dragits ifrån med ungefär 300 000 kronor återstår en nettobehållning för kommunen på 400 000 kronor. Centralorten i samma kommunblock erhåller däremot ett skatteutjämningsbidrag på cirka 40 000 kronor. Och vad gör nu denna landsortskommun med alla pengar den får? Jo, man företar vissa, ibland mycket stora, felinvesteringar, vilket inte bidrar till att centralorten fungerar som den centralkommun den i verkligheten skall vara. På det sättet fyller den inte heller sin uppgift. Jag menar därför att man bör utreda frågan om huruvida inte hela kommunblocket skulle kunna betraktas som en enda kommun och bli avhängigt av det gemensamma skatteutjämningsbidraget.

Herr talman! När herr Lothigius här kräver en kontroll vet jag inte vilket slags kontroll han avser. I själva systemet ligger redan en kontroll, eftersom det bygger på vissa förutsättningar. Jag förmodar att herr Lothigius inte menar att man skall ha en statlig kommission, som kontrollerar hur de kommunala förvaltningarna fattar beslut om diverse utgifter, och att sedan kommissionens uppfattning om vad som är riktigt ur statlig och kommunal synpunkt skall bli bestämmande. Det skulle ju vara ett enormt ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Herr Lothigius säger att utvecklingen har visat att bidragsbeloppen har ökat, och det är alldeles riktigt. De har ökat rätt avsevärt, vilket väl har bidragit till att tysta den kritik som förekom emot förslaget när det framfördes av finansministern. Då menade vissa kommunalmän att förslaget gav alltför ringa resultat i förhållande till vad som borde utgå. Nu kan vi konstatera — och det tror jag att även kommunalmännen har gjort — att det var ett ganska väl avvägt förslag. Det blir visserligen kostsamt för staten, men i skattedebatten har alltid framhållits att kommunalskatten är den mest iyngande skatten för huvuddelen av Sveriges medborgare, och då kan det vara riktigt att man på detta sätt medverkar till en utjämning mellan medborgarna. Herr Lothigius frågar var rättvisan ligger i systemet att vissa landsting får de pengar som garantiregeln ger. Ja, rättvisan skulle ligga i att dessa landsting tidigare har haft statliga bidrag som med det nya systemet fallit bort. I det läget ställde riksdagen ut en garanti, men herr Lothigius och jag har kanske litet olika uppfattningar om hur man skall fullgöra en förpliktelse som man tidigare har åtagit sig. Jag vill också säga några ord om centralkommunerna. Det är alldeles uppenbart att det statsbidrag som utgår genom skatteutjämningen varierar. Om en landskommun i ett kommunblock fick 700 000 i bidrag och centralorten 40 000, är det väl ett uttryck för att centralorten hade en god skattekraft i förhållande till skattekraften hos den andra kommunen. Och skulle man i övriga kommuner som ingår i blocket fatta beslut om, som herr Berglund uttryckte det, felaktiga investeringar, så kan väl kommunalmännen diskutera sådana saker i den samarbetsnämnd som finns inom kommunblocket. Det mest rationella som kan göras i det läget är naturligtvis att starta en utredning om en sammanslagning av kommunblocket: kommuner till en enhetlig kommun.

Herr talman! I stort sett får man säga att det utjämningssystem som vi tillämpat några år fungerar väl. Det har medfört att kommunerna på ett helt annat sätt än tidigare kunnat upprätthålla en god standard även i de fall då kommunens eget skatteunderlag varit mycket svagt. Jag tror därför att det skulle vara felaktigt att slå in på den väg som herr Lothigius förordat, ty det skulle innebära försämrade möjligheter t.o.m. för de sämst ställda kommunerna. Vad gäller herr Berglunds argumentering rörande centralorterna i kommunblocken tror jag att han hyser betydligt överdrivna farhågor.

Först när man känner alla dessa faktorer kan man bedöma vilket utfall systemet har givit. De kostnader i form av investeringar m.m. som centralorterna får ta på sig brukar ju jämnas ut genom avgifter eller på annat sätt via kommunerna — man betalar skolavgifter till skolorna o.s.v.

Vv. Verksamheten styrs alltså ganska väl på detta sätt. Här har också uttalats farhågor för att statens utgifter för detta ändamål oavbrutet kommer att stiga. Det kan väl bli en viss utjämning på denna väg i samband med att kommunerna läggs samman, så att totalkostnaden för staten härigenom inte ökar i samma takt som nu.

Jag anser emellertid att landstingen väl behöver de pengar som de får genom skatteutjämningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I sjunde huvudtiteln föreslås under punkt 62 att riksdagen skall anvisa ett investeringsanslag av 15 miljoner kronor till inköp av fastigheter för förvaltningsändamål m.m. Motsvarande anslag är i gällande stat uppfört med 10 miljoner kronor. tenpartierna har yrkats att detta anslag skall begränsas till 5 miljoner kronor. Motiveringen är följande: Från anslaget tillgodoses i första hand länsförvaltningens behov av fastigheter. Som vi alla vet är emellertid den framtida länsindelningen och länsförvaltningens struktur och organisation för närvarande mycket oklar. Dessa frågor är föremål för omfattande utredningar och torde inte kunna bli lösta förrän någon gång under 1970-talet. Låt mig här bara nämna de utredningar som för närvarande arbetar med hithörande frågeställningar. 1961 års länsförvaltningsutredning beräknas slutföra sitt arbete under första halvåret 1967. Därefter skall utredningens betänkande sändas på remiss och propositionen kan förmodligen inte läggas fram förrän tidigast 1968, kanske inte förrän 1969 eller möjligen ännu senare. Skall denna utrednings resultat samordnas med övriga utredningars förslag, torde det dröja länge innan några reformer genomföres. Länsindelningsutredningen, som tillsattes år 1963, beräknar också slutföra sitt arbete under första halvåret 1967, och detsamma gäller landskontorsutredningen, som tillsattes 1964. Samtliga dessa utredningar bör enligt min mening samordnas när förslag till reformer skall förberedas. De bör emellertid också integreras med grundlagsberedningens arbete, länsdemokratiutredningens, kommunalrättskommitténs och ytterligare någon utrednings arbete. Några reformer torde därför inte kunna genomföras förrän tidigast under 1970-talet, såsom jag redan har framhållit. Att i detta läge kräva någon större utbyggnad av länsförvaltningens fastigheter anser vi inte vara rimligt. Ställning till frågan om fastighetsinköp och lokalbehov för länsförvaltningen bör tas först sedan ett samlat resultat föreligger om de reformer som bör företas på länsplanet. Också med hänsyn till det i år ansträngda budgetläget bör en viss återhållsamhet iakttas beträffande detta anslag. På anslaget finns för närvarande enligt uppgift i statsverkspropositionen en behållning av 18,3 miljoner kronor. Fastighetsinköp kan således med vårt förslag företas upp till en summa av 23,3 miljoner kronor till och med utgången av budgetåret 1967/68. Huvuddelen av dessa inköp avser länsförvaltningen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2 vid punkten 62 av herr Harry Carlsson m. fl,

Herr talman! Det råder väl inga delade meningar om att länsförvaltningen har att handlägga många för medborgarna i respektive län betydelsefulla frågor. Det står också ganska klart för alla, tror jag, att en betydande del av dessa länsförvaltningar har = alltför trånga lokaler till sitt förfogande. Det behövs större och bättre lokaler. Under sådana förhållanden har vi inom utskottet ansett att vi bör biträda Kungl. Maj:ts förslag. Vi har i utlåtandet pekat på länsindelningsutredningen och framhållit att man bör beakta dess resultat. Å andra sidan har vi inte velat ta på vårt ansvar att hindra en länsförvaltning från att få tillräckligt goda arbetslokaler.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

Storleksordningen på anslaget beror på en bedömning av den väntade projekteringsverksamhetens omfattning och den hittillsvarande belastningen på anslaget. Det nu åtstramade budgetläget, herr talman, har medfört att en betydligt hårdare prioritering på byggnads sidan måste göras. På grund härav minskar också av naturliga skäl de statliga investeringarna. Denna minskning påverkar givetvis i sin tur de nödvändiga projekteringarnas omfattning. I sammanhanget finns anledning påpeka att under förutvarande budgetår de anslagna medlen inte utnyttjades i sin helhet. Vid innevarande budgetårs början utgjorde medelsbehållningen cirka 30,6 miljoner kronor och för budgetåret har anvisats 60 miljoner kronor. Sammanlagt disponeras alltså 90,6 miljoner kronor. Mot denna bakgrund har departementschefen fört upp ifrågavarande anslag för nästa budgetår med 40 miljoner kronor. Med hänvisning till de skäl som jag nyss har anfört, nämligen dels att anslaget inte bygger på fasta, i kalkylmässig ordning fastslagna siffror, utan på rena bedömningar av projekteringsverksamhetens omfattning, dels att den hårda prioriteringen på byggnadssidan måste minska de behövliga projekteringarnas omfattning, anser reservanterna att ifrågavarande anslag kan beskäras med ytterligare 20 miljoner och sålunda fastställas till 20 miljoner kronor. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Vi har ju ofta i andra sammanhang diskuterat den brist på projektering inom olika områden som har gjort att man inte har kunnat sätta i gång den verksamhet som vid olika tillfällen har ansetts vara nödvändig. Skulle kammaren nu biträda mittenpartiernas reservation om en begränsning med 20 miljoner kronor, så innebär det i sak att projekteringen reduceras i motsvarande grad. Men det är inte bara detta som inträffar. Man har nu tillgång till folk som kan detta arbete. En begränsning av anslaget på sätt reservationen avser betyder att personalen skingras och går åt andra håll. Det kan emellertid tänkas att vi kommer i en situation där vi plötsligt ånyo har ett omedelbart behov av denna personal, och det är inte alltid så lätt, mina damer och herrar, att få tillbaka folk, som man skjutsat fram och tillbaka, då man bäst behöver dem. Mot bakgrunden härav och med hänsyn till att projekteringen är en betydelsefull beredskapsfaktor har vi inom utskottet icke velat biträda motionen, och jag hemställer, herr talman, om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Trots den uppbyggnad som har skett av arbetsvården under senare år är målet ännu avlägset, nämligen att bereda varje människa, oavsett handikapp, möjlighet att utöva ett meningsfullt yrke. Behovet av kunnigt arbetsvårdsfolk är alltså fortfarande mycket stort. Det är väsentligt att samhällets insatser för de handikappade på litet längre sikt utformas i syfte att utjämna standarden mellan handikappade och icke handikappade grupper. Samtidigt får inte dessa strävanden i alltför hög grad markera någon särställning för de handikappade. Det skulle skapa en mur, om uttrycket tillåts, som andra åtgärder strävar till att eliminera. De problem som allmänhetens attityder skapar bör angripas genom en ökad information till allmänheten och de handikappade själva genom tidskrifter, radio, TV, skolan, rehabiliteringsoch vårdpersonal o. s. v. Vissa frågor måste undersökas på ett vetenskapligt plan. Forskning behövs för att samhället på ett riktigt sätt skall kunna ta hänsyn till de psykologiska faktorerna i handikappvården. Det kostar samhället stora summor att låta en ung person förbli kroniskt arbetsoförmögen. Det är inte bara de vårdade utan också de vårdande, som skapar kostnader för samhället. Även bortsett från den samhällsekonomiska aspekten är det inte värdigt ett välståndssamhälle att inte göra allt vad som är möjligt för att ge varje människa möjlighet att efter sin förmåga fylla en nyttig och uppskattad plats i samhällslivet. Det är därför ytterst beklagligt att samhällets resurser alltjämt är så otillräckliga på detta område. Inte minst de regionala ojämnheterna måste här uppmärksammas. Andelen förtidspensionärer är t.ex. i norrlandslänen genomsnittligt mycket högre än i de flesta länen söderut. De handikappade representerar ur arbetsmarknadssynpunkt en grupp med låg flyttningsbenägenhet. Inte minst i en tillbakagående konjunktur är de handikappades behov av arbetsvårdspersonal särskilt stort. Samhället måste vidare ta konsekvensen av skolväsendets utbyggnad för de handikappade och garantera att de handikappade eleverna verkligen får arbete efter avslutad skolgång. För närvarande upplevs otryggheten för de handikappade i konkurrensen på arbetsmarknaden mycket intensivt när eleverna står i färd att lämna den skyddade och ordnade skoltillvaron. Båda dessa exempel visar behovet av en tillräcklig kader av kunnigt och fantasifullt arbetsvårdsfolk. Vi föreslår därför ytterligare förstärkning av de arbetsvårdande insatserna. För arbetsförmedlare, yrkesvägledare och arbetsvårdare på fältet har departementschefen föreslagit en ökning med 35 tjänster av de 134 som begärts av arbetsmarknadsstyrelsen. Det är alltså fråga om en mycket kraftig prutning.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

Herr talman! Jag vill instämma i de synpunkter herr Nilsson i Tvärålund nyss anfört. Dessutom vill jag se denna fråga från en annan utgångspunkt, nämligen det aktuella arbetsmarknadsläget. Arbetslöshetssiffrorna = börjar - nu minska. Detta är också naturligt dels till följd av de arbetsmarknadspolitiska insatserna under senare tid, dels till följd av årstidsväxlingen. Den annalkande våren medför ju bättre möjligheter till sysselsättning inom flera branscher. Under de gångna månaderna har emellertid arbetslöshetssiffrorna varit rekordhöga. Endast vid något tillfälle under efterkrigstiden har lika höga siffror noterats. Arbetslösheten har berört många grupper, också sådana som tidigare år inte haft nämnvärd känning av arbetslöshetsproblemen. Den ökade arbetslösheten medför naturligtvis i särskilt hög grad problem för de människor som även i ett mera normalt sysselsättningsläge har svårt att få och kunna behålla ett arbete. Jag tänker i första hand på de handikappade, på de människor som har arbetshinder av något slag, somatiskt, psykiskt eller socialt. Mittenpartierna har begärt en förstärkning av de arbetsvårdande insatserna med 10 nya inspektörstjänster inom arbetsvården. Regeringen och statsutskottet har föreslagit cirka 35 nya tjänster inom hela arbetsmarknadsverket, för arbetsförmedlare, yrkesvägledare och arbetsvårdare. Det är ungefär en fjärdedel av vad arbetsmarknadsstyrelsen har begärt. Arbetsvården har byggts ut under senare år, men samtidigt har efterfrågan på dess tjänster starkt ökat. För att kunna förstärka insatserna på detta område behöver vi därför ytterligare tjänster. Det ökade medelsbehov som detta innebär, cirka 317000 kronor, kan också relativt snart inbesparas genom att vi får flera människor i produktivt arbete. Därtill kommer den betydelse som en effektiv arbetsvård har också från rent mänskliga synpunkter. Varje människa bör oavsett handikapp få möjlighet att utföra ett meningsfyllt arbete. På vår arbetsmarknad finns också i tider av full sysselsättning en icke ringa grupp restarbetslösa. Det är människor som vi inte kan hjälpa med de vanliga insatserna, ofta äldre och sjuka som har svårt att klara sig på arbetsmarknaden. Om läget på arbetsmarknaden blir mindre gynnsamt skärps omedelbart problemen för denna grupp. Det är därför angeläget att denna grupps problem följs med särskild uppmärksamhet och att arbetsmarknadsstyrelsen är väl förberedd att vidta effektiva åtgärder. Det gäller här arbetskrävande och individuellt utformade insatser. Vi vill därför att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär att dessa frågor särskilt uppmärksammas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna vid punkten 7 av herr Edström m.fl.

Herr talman! Beträffande de allmänna synpunkter som framförts av herr Nilsson i Tvärålund och herr Mundebe om mänskliga aspekter, om att alla skall ha ett meningsfyllt arbete och om de handikappades situation i vårt samhälle är vi fullständigt eniga. Vad striden här gäller är dels frågan om de 10 inspektörstjänster som här nämnts, dels kravet att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om att läget på arbetsmarknaden uppmärksammas. Det är klart att man kan ha denna uppfattning och själv kan jag också understryka att personalen är otillräcklig, men som framhållits tidigare här i kammaren är det ett avvägningsproblem hur många tjänster som kan tillsättas. Kungl. Maj:t har föreslagit 35 tjänster till den allmänna förmedlingen som ytterligare förstärkning. Dessa tjänster skall fördelas på ett begränsat antal nämnder för att bilda arbetslag som verkar över länsgränserna och som skall kunna mobiliseras för omedelbara insatser där så behövs på grund av omställningar i näringslivet. Reservanterna begär alltså ytterligare 10 tjänster till arbetsvården. Jag vill inte förneka att detta kan vara befogat. Utskottsmajoriteten finner dock Kungl. Maj:ts förslag vara väl avvägt. Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att antalet tjänstemän i arbetsförmedlingarna sedan 1960 har ökat från cirka 1700 till något över 2700, d.v.s. en ökning med mer än 1000 tjänstemän. När det gäller det speciella området arbetsvård har antalet ökat från 132 till 286, vilket är mer än en fördubbling på sex år. I fjolårets arbetsmarknadsproposition, som behandlades i statsutskottets utlåtande nr 107, framhölls att en fortsatt utbyggnad skulle göras av den allmänna förmedlingen, yrkesvägledningen och arbetsvården med tyngdpunkten lagd på den allmänna förmedlingen. Detta godkändes av riksdagen, och Kungl. Maj:ts och utskottets förslag följer dessa riktlinjer inom resursernas ram. I reservation 1 b hemställes att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t gör Kungl. Maj:t uppmärksam på att utvecklingen på arbetsmarknaden bör följas och att-om denna blir mindre gynnsam nya tjänster bör inrättas. Utskottsmajoriteten tror inte att det behövs någon särskild skrivelse för detta ändamål utan är övertygad om att regeringen följer arbetsläget i hela landet och vidtar nödvändiga åtgärder. Herr talman! Med dessa ord ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Större och bättre samordnade insatser för de handikappade är ett angeläget önskemål, särskilt i nuvarande arbetsmarknadssituation. Det är därför tillfredsställande att anslaget till vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder för handikappade m.fl. i år höjs. Det finns mycket att göra på detta område, och en fortsatt utbyggnad av verksamheten kan nu ske. Jag vill i detta sammanhang bara peka på en punkt, där en mindre ändring av nuvarande bestämmelser kan medföra ökad trygghet för många människor. Arbetsmarknadsstyrelsen har i årets petita föreslagit att den försöksverksamhet med hjälp till två eller flera handikappade som gemensamt startar ett företag, en försöksverksamhet som påbörjades 1966, skall utsträckas till att omfatta även ensamstående kvinnor som på grund av ålder eller lokal bundenhet är svårplacerade på arbetsmarknaden. Mittenpartierna har i en reservation hävdat, att en sådan försöksverksamhet skulle fylla en stor uppgift i vissa områden med utbredd kvinnlig arbetslöshet. Därför bör den redan påbörjade försöksverksamheten utvidgas till att omfatta även denna grupp av kvinnor. Det finns ingen anledning att avvakta handikapputredningens arbete för att genomföra denna utvidgning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid punkten 9 av herr Edström m.fl.

Herr talman! Reservanterna tar upp förslaget från arbetsmarknadsstyrelsen om att försöksverksamheten med näringshjälp till två eller flera handikappade som gemensamt startar ett företag skall utökas att även omfatta ensamstående kvinnor som på grund av ålder eller lokal bundenhet är svårplacerade på arbetsmarknaden. Näringshjälpen utgår ju som bidrag eller lån enligt de bestämmelser som finns i arbetsmarknadskungörelsen. Jag har redan förut nämnt att vi biföll propositionen i fjol, och försöksverksamheten med näringshjälp till två eller flera handikappade har inte pågått mer än ungefär ett halvår. Man har inte vunnit några direkta erfarenheter av denna verksamhet som har igångsatts så nyligen. Att nu utvidga den till att omfatta ännu fler kategorier anser inte utskottet lämpligt, bl.a. på grund av att försöksverksamheten inrymmer en hel del tekniska problem som måste lösas särskilt vid starten av gemensamma företag. Det är frågor som rör t.ex. bolagsbildning, enkelt bolag, äganderättsförhållanden o. dyl. som man först vill vinna klarhet i innan man går vidare. Man behöver inte invänta handikapputredningens betänkande; arbetsmarknadsstyrelsen är ju skyldig att före den 1 september 1967 lämna Kungl. Maj:t en redogörelse för verksamheten, Kanske den erfarenhet man då har fått leder till att man kan gå vidare på denna linje, men vi tycker att det i dag är osäkert.

Herr talman! Under punkt 14, bidrag till driften av verkstäder för handikappade, har utskottet bl.a. behandlat en motion av vår partigrupp. Vi föreslår i motionen, att riksdagen skall uttala sig för genomförande av ett enhetligt huvudmannaskap genom landstingskommunerna för de skyddade verkstäderna och övrig till dem anknuten verksamhet. Utskottet skriver härom: »Utskottet kan dela uppfattningen att en samordning av produktionen och en ökad samverkan på många håll skulle kunna ge väsentliga fördelar.» Trots detta blir dock utskottets slutsats att riksdagen inte nu bör göra något uttalande i frågan. Utskottet vill vänta på resultaten av pågående undersökningar. Man menar att undersökningar och överläggningar pågår, som kan tillföra ytterligare synpunkter, t.ex. på betydelsen av primärkommunalt engagemang. Utskottets skrivning verkar vara grundad på en positiv inställning till vad vi anfört och föreslagit i vår motion. Naturligtvis har utskottet rätt i att vissa utredningar och överläggningar pågår. Med säkerhet pågår de både inom landstingen och kommunerna och alldeles säkert också mellan vissa landsting och vissa kommuner. Men jag tror jag kan säga, att det i dag inte pågår några sådana centrala överläggningar som vi förordar i vår motion. Det är denna stora samordning vi önskar få till stånd, och detta av flera orsaker som inverkar på den skyddade verksamheten. Låt mig anföra några synpunkter på denna fråga, som alltmer pockar på en lösning efter något bredare linjer än för närvarande. Den första är att antalet arbetsvårdssökande har ökat mycket kraftigt, vilket framgår av följande siff ror. År 1955 sökte 23 000 personer arbetsvård, och av dem kunde man placera 562 i skyddad verksamhet. Tio år senare, alltså 1965, hade antalet arbetsvårdssökande ökat till mer än 67 000, av vilka man kunde placera något över 5 000. Enligt 1966 års siffror, som kom oss till handa efter det att motionen skrevs, har antalet sökande gått upp till nära 75 000 personer, av vilka man under året kunde placera i runt tal 6 400 i skyddad verksamhet. Siffrorna är tagna ur arbetsmarknadsstyrelsens senaste material. Man kan alltså konstatera att antalet arbetsvårdssökande har ökat mycket kraftigt men att antalet personer som kunnat placeras också har ökat. — Till och med procentuellt mer. Men om man mäter i relativa tal finner man att klyftan mellan dagens behov och resultat är mycket stor och att eftersläpningen verkligen ger anledning till oro. Enbart detta kan motivera en ny giv, ytterligare bredd på vad vi benämner skyddad verksamhet. Ett annat förhållande som talar för vår motion anser jag vara att det klientel, som söker arbetsvård, under de senare åren blivit alltmer svårplacerat och arbetskrävande, då det mer och mer utgörs av gravt handikappade personer. Psykiska komponenter, alkoholproblem och sociala svårigheter ser ut att öka i hög grad, trots att vi i vårt land ännu inte har en verkligt uppsökande verksamhet för att ta reda på dessa människor. Grupperna av missanpassade och alkoholskadade visar i dag upp de största ökningarna bland de arbetsvårdssökande liksom de rörelsehindrade. Ett tredje förhållande som motiverar att någonting nytt måste ske är att vissa näringsgrenar, exempelvis skogsbruket, lämnat ifrån sig ett rätt stort antal människor med fysiska skador, främst ryggskador. Liknande förhållanden har kunnat konstateras inom byggfacket. Alla som sitter i denna kammare vet att detta var föremål för stor uppmärksamhet på landsorganisationens senaste kongress. I ett samhälle som vårt med stark strukturomvandling och med en pågående stark koncentration slås tusentals människor ut ur produktionen, och samhället har skyldighet att hjälpa dessa människor till rätta. Men också andra förhållanden aktualiserar mer och mer frågan om ett huvudmannaskap av ny typ och ökad statlig stimulans. I län eller landstingsområden med tungt, ensidigt näringsliv, exempelvis gruvdrift, skogsindustri, järnoch stålindustri, är det betydligt svårare att placera handikappade eller partiellt arbetsföra i »vanliga» yrken. I områden och län med stark kvardröjande arbetslöshet är det också väsentligt svårare att skapa arbetstillfällen som är lämpliga för dem som behöver vad vi kallar skyddad verksamhet. Det finns fler synpunkter man kan anlägga på detta problem, synpunkter som jag anser redan har blivit erfarenheter och som motiverar de åtgärder vi föreslår men som utskottet vill vänta med. Även sjukvårdens nuvarande struktur ger erfarenheter som talar för skyddad verksamhet i ökad omfattning och av annan typ än vi nu har. Landstingen har övertagit den psykiatriska sjukvården. Inom denna vårdgren finns i dag ett stort, uppdämt behov av arbetstillfällen för vårdbehövande. Hundratals, kanske tusentals människor är hospitaliserade, instängda på sjukhus och institutioner — bl.a. med anledning av att vi icke har tillräckligt med arbetstillfällen. Att vissa landsting nu måste bygga skyddade verkstäder i samband med övertagandet av den psykiatriska sjukvården, talar också för ett mera enhetligt huvudmannaskap och ytterligare ökad statlig stimulans till denna verksamhet. Sjukvårdens huvudmän har hand om den öppna och den slutna vården med allt vad som däri inryms — även arbetsträning — och en del har redan övertagit den skyddade verksamheten. Vi har därigenom fått nya erfarenheter från en hel rad områden. Såsom nämnts tidigare i kväll har vi erfarenheter av hur olikmässigt kostnaderna slås ut på landstingen. Man kan redan nu redovisa rätt detaljrika erfarenheter och synpunkter.

Skyddad verksamhet, med skyddade verkstäder, kan dessutom bli en produktionsgren av viss annan typ än den är i dag — en stor produktionsfaktor vilken skulle kunna ge många fler arbete, trygghet och t.o.m. en viss valfrihet som många i dag saknar. Men härför erfordras en viss organisationsform både för produktion, inköp, distribution, försäljning och marknadsföring. Det behövs säkerligen också expertis om man skall kunna bygga ut denna verksamhet på ett riktigt sätt. Utskottets skrivning vill vår grupp tolka så att det finns vilja att förnya den skyddade verksamheten i stort sett i enlighet med de synpunkter som vi framfört i vår motion och som det redan finns ett stöd för ute i det praktiska livet. Vi hoppas att det, även om utskottet nu inte vill tillstyrka motionen, inte skall dröja alltför lång tid innan vi kan komma in på nya linjer. Strömmen till arbetsvården är ju bevisligen mycket stark och ökar kraftigt, och det kan förutsättas — bl.a. med hänsyn till strukturomvandlingen — att den kommer att öka ännu kraftigare. Detta i sin tur ökar trycket på beslutande instanser av olika slag, och en av dessa instanser är ju riksdagen. Herr talman! Jag ställer inget yrkande utan uttalar endast förhoppningen att det skall göras mer när det gäller att bygga ut denna verksamhet.

Herr talman! Det är fullt riktigt som herr Andersson i Luleå säger, att utskottet har en positiv inställning till en verksamhet av det aktuella slaget, för vilken landstingen gärna kan bli huvudmän. Utskottet anser emellertid inte att riksdagen redan nu kan besluta uttala sig för genomförandet av ett enhetligt huvudmannaskap genom landstingskommunerna för de skyddade verkstäderna och övrig till dem anknuten verksamhet och i anledning härav i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om utarbetande av erforderliga anvisningar. Utskottet framhåller klart att det för vissa landsting kan bli en angelägenhet av första rangen att organisera skyddad verksamhet och att bygga skyddade verkstäder åtgärder som enligt vår mening ytterligare understryker behovet av ett enhetligt huvudmannaskap. Förhållandena kan emellertid vara olika vid olika landsting. Jag tror att problemen t.ex. i Blekinge, där man infört denna ordning med landstinget som huvudman, är annorlunda än problemen t.o.m. i eit så näraliggande län som Kronobergs län med glesare befolkning. Och ännu mer olikartade är problemen naturligtvis i Norrland, där även förflyttningen av arbetskraften utgör ett problem. Men att vi bör gå in för samarbete på detta område är utskottsmajoriteten fullständigt överens med motionärerna om. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Punkten 17 upptar ett förslag om anvisande av ett reservationsanslag på 1 miljon kronor till anpassningsåtgärder för invandrare. Det är ett alldeles nytt anslag, och redan detta har givit utskottet anledning att ta förslaget under särskilt allvarlig prövning. En sådan har också skett.

Jag har ingen som helst invändning i det hänseendet utan är helt överens med utskottet beträffande huvudyrkandet i dess hemställan under mom. I. Att jag har begärt ordet i samband med en reservation utan motivering är föranlett av två likalydande motioner, den ena väckt i första kammaren av herrar Björk och Torsten Hansson och den andra i denna kammare av herrar Johansson i Trollhättan och Kellgren. Det är inte min sak att plädera för dessa motioner, men jag skall villigt erkänna att de är mycket intressanta. De tar upp ett problem som är av synnerligen stor betydelse, nämligen frågan om vilket mål vi i det långa loppet skall sätta för våra strävanden när det gäller invandrarnas anpassning. Skall målsättningen vara den nuvarande officiella målsättningen, att undvika uppkomsten av ett språkligt och kulturellt isolerat utlänningsproletariat inom våra gränser? Ja, ett sådant skall vi förvisso försöka undvika, men detta innebär inte en lösning av hela problemet.

Om invandrarna alldeles avgränsas från kontakten med sin nations särdrag, känner de kanske främlingskap i en ny miljö. Denna fråga har i viss utsträckning tagits upp i ett betänkande — vilket också omnämnts av statsutskottet — som 1964 års utlandsoch internatskoleutredning överlämnade förra året och som behandlade skolgång borta och hemma. Det visar sig att när utredningens ledamöter tagit ställning till frågan om de utländska minoriteternas skolgång i Sverige har de stannat i olika meningar. Det finns två reservationer, som rör så viktiga frågor som religionsundervisningen och den allmänna språkoch kulturundervisningen för de utländska minoriteterna i de skolor där de kommer att utbildas. Skall det finnas speciella skolor för minoriteterna eller skall de gå i de gängse skolorna, och kan det i så fall tänkas att de får bilda särskilda klasser? Problemen är många. Detta motionspar upptar faktiskt till nio tiondelar sådana utbildningsfrågor som egentligen hör hemma inom ett annat departement än det vars ärenden statsutskottets tredje avdelning haft att handlägga. De invändningar som jag vill göra gäller att denna motion stoppas in i ett sammanhang där den icke hör hemma. Jag har desto större anledning att göra invändningar som det krav på utredning, som framställts i motionen, inte utan vidare har biträtts av utskottet. Utskottet säger bara att denna fråga är viktig, att den bör noggrant belysas »genom kompletterande undersökningar eller genom särskild utredning». Om Kungl. Maj:t tar fasta på alternativet med kompletterande undersökningar, är jag rädd för att denna fråga kommer att hamna i den arbetsgrupp som jag nyss talade om. Vi har på senare år i detta land välsignats med en mycket stor mängd arbetsgrupper inom statsförvaltning och departement. Dessa grupper har sammansatts på olika sätt, och de står helt och hållet fria från parlamentarisk insyn. Jag skall inte kritisera tillkomsten av dessa arbetsgrupper, eftersom de säkerligen har mycket stor betydelse inte minst när det gäller att brygga över skiljelinjer mellan olika förvaltningar och departement. Det som är viktigt är att en fråga som denna, vilken inrymmer så mycket kontroversiellt stoff, blir så utbredd att alla synpunkter kommer med.

I utredningssammanhangen måste såväl alla kontroversiella spörsmål penetreras som också de berörda minoriteterna själva bli företrädda. Det är därför, herr talman, som jag har tillåtit mig att till denna punkt foga en blank reservation. När utskottet talar om kompletterande undersökningar eller särskild utredning, har jag för min del velat lägga tonvikten helt på orden särskild utredning. Jag har därmed velat stryka under att det inte får bli en undersökning undanstoppad i en arbetsgrupp. Jag vill för övrigt yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman!

Motio närerna framhåller att enligt uppgift skulle antalet finska arbetsanställda i Sverige uppgå till närmare 73 000. Denna uppgift avser tidpunkten oktober 1966. I denna siffra ingår inte den arbetskraft som är anställd i företag med fem eller mindre antal anställda, varför man har all anledning att förmoda att antalet finländska arbetare i vårt land vida överstiger siffran 73 000. På grund av språksvårigheter har många finländare gått miste om sociala förmåner och skatteåterbäring. Det är därför angeläget att ökad information lämnas så att dylika missförhållanden elimineras. I skatteåterbäring har de förlorat betydande belopp. En undersökning som gjorts av Centralförbundet för finska föreningar i Sverige visar att enbart under åren 1948—1951 har 4333 finska medborgare mist sammanlagt 289477 kronor till den svenska skattekistan. Orsakerna torde i en del fall vara språksvårigheter och i andra fall att vederbörande ej uppgivit ny adress efter flyttning.

Herr talman!

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping ställde inte något yrkande om en utredning i syfte att undersöka möjlig: heterna att av den överskjutande preliminära skatt, som finländsk arbetskraft gått miste om, bilda en särskild fond för kulturella aktiviteter bland den finländska arbetskraften. Det måste väl också finnas en kreditpost, eftersom en del finländska arbetstagare måste ha fått restskatt som de inte kunnat betala. Jag anser därför att man inte kan bilda en fond på det sätt som föreslagits. Denna fråga måste, som utskottet säger, tagas upp i ett sammanhang för alla invandrargrupper. Som fröken Ljungberg framhöll bör vi försöka ge den utländska arbetskraften all den upplysning den behöver för att kunna anpassa sig i samhället och göra allt vi kan för att dessa människor skall känna trivsel här. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi reservanter vid denna punkt, som avser bidrag till civilförsvarsutbildning, har självfallet den största aktning för insatser för självskyddsutbildning som under åren har gjorts av bl.a. frivilligorganisationerna. Lika fullt kan man ställa sig tveksam till den nuvarande ordningen för utbildningsverksamheten. Vi har bl a. velat peka på att, såsom sägs i en motion av herrar Hedlund och Ohlin, en effektivare självskyddsutbildning säkerligen kan åstadkommas till lägre kostnader om man får televisionen som hjälpmedel i denna utbildningsform. Härigenom skulle man nå ut med utbildning till vidare kretsar än f. n. Behovet av information om självskydd är omvittnat, så om den saken behöver det inte finnas några delade meningar, men sättet att tillgodose detta behov behöver inte vara det nuvarande. Utskottsmajoriteten ställer sig skeptisk i fråga om möjligheterna till medverkan från televisionens sida och hänvisar bl.a. till att man på den kanten skulle hävda att en sådan medverkan skulle strida mot principer rörande televisionens verksamhet. Jag har på senare tid blivit något förvirrad i fråga om vilka principer TV tillämpar i andra sammanhang, så jag känner mig inte särskilt skakad av den upplysning som har lämnats av vårt radiooch televisionsbolag, men om TV går emot förslaget, så finns det ju även andra vägar som kan beträdas. Man kan t.ex. tänka sig en massdistribution av en broschyr som kunde innehålla de mera väsentliga uppgifterna för självstudium i självskydd. Den utredning som på sin tid låg till grund för 1959 års principbeslut förordade en broschyr som ett lämpligt informationsmedel.

Herr talman! På denna punkt har statsutskottet haft att ta ställning inte bara till Kungl. Maj:ts förslag, utan också till två motionspar, som till sitt syfte är diametralt motsatta. Jag skall vara artig och ta upp folkpartioch centerpartimotionen först, även om artigheten stannar därvid, herr talman, eftersom jag kommer att anföra kritiska synpunkter. I och för sig är det naturligtvis ett vällovligt syfte att söka åstadkomma besparingar, vilket man nu vill göra när man i motionen yrkar att kostnaderna = för = civilförsvarsutbildningen skall beskäras med inte mindre än 1 miljon kronor. Mig förefaller det emellertid som om detta belopp snarare vore tillyxat än beräknat på sakliga grunder. Man säger att flera personalkategorier från beredskapssynpunkt borde få del av självskyddsutbildning, bl.a. många husmödrar, och att de inte nås av den nuvarande utbildningen. Jag vet inte vad det finns för faktiska uppgifter till grund för detta påstående, och jag betraktar det närmast som ett antagande, Så menar man, såsom herr Nihlfors nu har framhållit, att en effektivare = självskyddsutbildning skulle kunna åstadkommas med televisionens hjälp — den skulle bli billigare, och samtidigt skulle fler medborgare kunna instrueras än nu.

Men samtidigt sade han, vilket också återges i reservationen, att de frivilliga organisationerna genom informationsoch utbildningsverksamhet på detta område hade en väsentlig uppgift att fylla. Statsrådet Rune Johansson betonade sedermera uttryckligen i riksdagsdebatten, att han fäste särskilt stor vikt vid de insatser som han förväntade att frivilligorganisationerna skulle göra. Det är egendomligt att reservanterna återger den positiva inställning och tilltro till frivilligorganisationerna som departementschefen gav uttryck åt, då de omedelbart därefter förordar att bidraget för 1967/68 skall minskas med en miljon kronor. Jag beklagar denna negativa inställning och den bristande förståelsen för betydelsen av självskyddsutbildningen och hur den måste bedrivas. Vad beträffar medverkan genom televisionen ställer sig herr Nihlfors skeptisk till vad utskottet skrivit på den punkten. Jag gör inte det. Jag har tidigare hört, att man från Sveriges Radio och televisionen inte är benägen att annat än vid exceptionella tillfällen, alltså i orostider, medverka i detta sammanhang. Dessutom är en sak för mig oklar härvidlag: Menar man att om man finge TV:s medverkan skulle det inte dra några kostnader? Kan man verkligen tänka sig att Sveriges Radio skulle producera och sända ut program utan någon som helst kostnad? Jag lämnar denna fråga om TV åt sidan, därför att jag tycker inte att vi kan diskutera den saken i detta sammanhang. Är det någon som tror att i dessa tider, då brevlådorna fylls med broschyrer av alla slag, vilka väl oftast går direkt i papperskorgen, just en broschyr om undervisning i självskydd skulle omfattas med ett så enormt intresse, att man skulle kasta sig över den och med kunskapsiver bedriva = självstudier? Handen på hjärtat, ärade kammarledamöter, är det egentligen någon av oss här som skulle göra det? Jag tror det inte. Jag tycker att reservanternas uppslag vittnar om en övertro på människor som är långt ifrån realistisk. Utskottsmajoriteten framhåller mycket riktigt, att — självskyddsutbildningen måste bedrivas så, att den ger den enskilde personliga färdigheter. Detta kan endast ske genom övning under instruktörs ledning, Utbildningen skall också, det vill jag själv tillägga, ge kunskaper om lokala förhållanden ur beredskapssynpunkt t.ex. om lokala utrymningsplaner och lokala skyddsrumsanläggningar.

Civilförsvarsstyrelsen uppdrog efter riksdagsbeslutet 1959 åt Sveriges civilförsvarsförbund, Röda korset och nuvarande Svenska <:brandförsvarsföreningen den långt ifrån lätta uppgiften att sprida information och att skapa intresse hos medborgarna för att lära sig självskydd. Sedan dessa tre organisationer 1961/62 bildat Rikskommittén för självskydd, i vilken även Folk och försvar ingår, ägnade man ett helt år åt att göra upp kursplaner, utarbeta undervisningsmateriel och planera rekryteringsarbetet. Den förnämsta expertisen anlitades, och olika myndigheter gav också den hjälp som behövdes och som man begärde. Efter fem års kursverksamhet, när budgetåret 1965/66 gick till ända, kunde man bedöma resultatet som var utomordentligt glädjande. Nära 740 000 personer har under dessa fem år deltagit i kursverksamheten. Bidrag till verksamheten har utgått med ett visst belopp per elev och lektionstimme; det rör sig i genomsnitt om 2 kronor vilket enligt min mening är ett blygsamt bidrag. Genom intensivt arbete har alltså Rikskommitteén lyckats att hos allmänheten skapa förståelse för betydelsen av självskyddskurserna. Härtill har på senare tid också bidragit de kvinnliga civilförsvarskommittéernas arbete på länsplanet. I dessa kommittéer ingår nu samtliga kvinnoorganisationer, och de företräds också centralt i det kvinnoutskott som numera sorterar under Sveriges civilförsvarsförbund. Efterfrågan på kurser har faktiskt blivit så stor att behovet inte kunnat tillgodoses inom ramen för statsbidraget. Därigenom har ett underskott upp kommit som den 30 juni 1966 rörde sig om 410 000 kronor. Man har, med andra ord, förbrukat en del av komman de statsbidrag, och i detta läge har Riks kommittén begärt en höjning av stats: bidraget med 400 000 kronor vilket till: styrkts av civilförsvarsstyrelsen. Medc full vetskap om betydelsen av självskyddsutbildningen men samtidigt om nödvändigheten av största möjliga återhållsamhet med statsutgifterna i nuvarande beträngda ekonomiska läge har jag och mina medmotionärer gått en medelväg och yrkat på en höjning av statsanslaget med hälften av det äskade eller med 200 000 kronor. Herr talman! Låt mig säga att jag är besviken över att det inte finns någon reservation till förmån för denna motion, och samtidigt är jag förvånad över den reservation som avlämnats av centerpartioch folkpartiledamöterna i utskottet. Visst gäller det alltid avvägningar i olika avseenden av statsutgifterna och visst kan vi väl ha olika uppfattningar om vad vi vill prioritera, men när det gäller vår försvarsberedskap, och dit räknar jag i hög grad självskyddsutbildningen, anser jag att det är kortsynt, för att inte säga vådligt, att försumma den. Herr talman!

Herr talman!

I fråga om den praktiska delen är det självfallet inte möjligt att åstadkomma tillämpningsövningar i TV eller radio annat än i viss utsträckning, och därför kvarstår också anslag på 800 000 kronor för detta ändamål. Då fröken Wetterström sade någonting om att TV väl måste ha betalt för sin medverkan vill jag framhålla, att jag inte vet annat härom än att den ersättning, som TV skall ha för en sådan programverksamhet, inte gärna bör bli större än den kan täckas av det kvarvarande anslaget.

Herr talman! Jag vet inte heller, herr Nihlfors, hur det förhåller sig med kostnaderna för dessa TV-program. Men jag antar att man inte kan få dem utan någon kostnad. Jag håller för troligt att NTF får betala åtskilligt för trafiksäkerhetsprogrammen. Jag frågar mig då, om man verkligen vill ta bort en miljon kronor i förlitan på att det skall vara möjligt att få även TV-program för den summa — 800 000 kronor — som återstår. Får jag tillägga ytterligare en sak. Mittenpartierna har i olika sammanhang kritiserat regeringen för att den minskat försvarskostnaderna. Jag tycker då att det är egendomligt att mittenpartierna i detta fall vill gå ännu längre än regeringen och dra ned kostnaderna för denna del av försvaret och därmed minska medborgarnas skydd. Det tycker jag är mycket allvarligt.
Herr talman! Fröken Wetterström sade i sitt första anförande, att den an slagsminskning, som begärs i folkpartioch centerpartimotionen, är någonting tillyxat och att det inte finns något faktiskt underlag för kravet. Jag skall därför berätta litet om den civilförsvarsutbildning som benämns självskyddsutbildning. Utbildningen omfattar tre olika grenar. Den består av utbildning i olycksfallsvård vilken bedrivs av Röda korset, utbildning i brandskydd vilken bedrivs av Sveriges brandkårsförbund och utbildning i personligt skydd vilken bedrivs av Sveriges civilförsvarsförbund. Utbildningen i olycksfallsvård och brandskydd är en praktisk utbildning. Under föregående budgetår deltog i kurserna i olycksfallsvård 50 565 personer och i kurserna i brandskydd 17 207 personer. Därtill kommer utbildningen i personligt skydd, som enligt kursplanerna är en helt teoretisk utbildning. I denna utbildning deltog 98918 personer. Till kurserna i personligt skydd har ett statsbidrag av 748 086 kronor utbetalats 1965/66. Detta är utbildningen sådan den nu bedrivs. Motionsyrkandet är inte på något sätt tillyxat. Vi vill behålla den praktiska utbildningen i den omfattning och utformning den nu har. Kostnaderna härför inryms mer än väl i de 800 000 kronorna. I utbildningen i personligt skydd, som enligt utbildningsplanen omfattar fyra timmar, utnyttjar man bildband med tillhörande ljudband. Detta innebär att man inte behöver någon instruktör. = Instruktionen =: beträffande skyddsrummen på orten, vilken fröken Wetterström berörde, är en mycket ringa detalj i denna utbildning. Den orienteringen kan erhållas på ett mycket enklare sätt än genom en instruktör. Den omfattar endast cirka 14 minuter. Fröken Wetterström sade att det inte finns några faktiska uppgifter om vilka som genomgår utbildningen. Jag vill då meddela fröken Wetterström, att om kring 70 procent av alla som deltog i utbildningen var skolungdomar, i huvudsak gymnasieelever men även elever i grundskolans sista årskurser. Av de 70 procenten gymnasieelever som genomgick denna utbildning skulle ungefär hälften av de manliga deltagarna fortsätta sin utbildning inom försvaret. De erhåller då en mycket mera omfattande utbildning på detta område än man kan ge vid självskyddsutbildningen. Cirka 10 procent av dem som genomgått utbildningen tillhör de frivilliga försvarsorganisationerna. De erhåller statsanslag i annan form än det här är fråga om.

Om man ser på anslagen mot denna bakgrund så finner man att utbildningen i personligt skydd skulle kosta något över en miljon kronor. Att anslaget är fördelat så har också angivits av civilförsvarsförbundet via civilförsvarsstyrelsen. Jag finner det naturligt att man skall försöka nå ett annat klientel än det man nu har. Man når skolungdom — de utgör 70 procent av alla utbildade — och folk tillhörande försvarsorganisationerna; de utgör 10 procent. Men man når i mycket ringa utsträckning dem som man verkligen vill nå, d.v.s. i första hand de som skall utrymma. De behöver i första hand information om sättet för utrymningen, om hur de skal bete sig på inkvarteringsorten, o.s.v Det gäller alltså hemmafruar med barn och det gäller åldringar. Dessa möter vi i mycket ringa utsträckning vid dessa utbildningskurser. Genom att ge sådan information via TV skulle man kunna nå ett mycket stort antal av dem som verkligen är i behov av de instruktioner som lämnas. Jag har talat med en free lancer in om TV-produktionen, och han har läst igenom de utbildningsplaner som utfärdats av Sveriges civilförsvarsförbund och funnit att det är möjligt att ge denna information i cirka tre program med vardera 30 minuters varaktighet. Jag tror att just detta skulle vara rätta sättet att nå folk. För en och en halv timme sedan förekom det i TV ett program om kärnvapen. Det gav kanske inte just den information som vi nu diskuterar men det visade just hur man kan informera om de skyddsåtgärder som måste vidtas i ett beredskapsläge. Om man sände tre program på hösten och tre på våren skulle man kunna nå den rätta publiken. Vill man sedermera nå även skolungdom så har man möjlighet att sända dessa program också under skol-TV-tid. Det är en bandningsfråga.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

Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga denna debatt, som redan är långt utdragen. Herr Werbros anförande var späckat med siffror, och även jag skulle kunna underhålla kammaren med siffror en lång stund. Men tillåt mig bara rätta en detalj i sammanhanget, nämligen den att kurserna i personligt skydd omfattar fyra timmar och inte tre. Sedan undrar jag om jag uppfattade herr Werbro rätt. Skulle det verkligen inte ingå praktiska övningar i Röda korsets kurser i olycksfallsvård? Och är det inte lämpligt att som nu kännedom om de lokala förhållandena ingår i kurserna om personligt skydd, alltså kännedom om skyddsrum, larmsignalsystem, vad man skall iaktta för att skydda sig mot ABC-stridsmedel o. s. v.? Även om det går att meddela sådan undervisning i TV — jag tycker att allting talar för att det inte låter sig göra — tror jag ändå inte att den undervisningen kan motsvara den som nu meddelas. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag vill säga till fröken Wetterström att den praktiska utbildningen skall bedrivas av nämnda förbund och kosta 480 000 kronor — inte 3800 000. Sedan har också larmsignalerna nämnts, och i den utbildningsplan som jag här har framför mig står det att de signalerna är inspelade på ljudband och skall demonstreras på det sättet — som ju också är det enda möjliga. Det kan också gå mycket bättre att lämna den informationen via TV.

Herr talman! Efter den långa debatt, som nu förts, behöver väl inte sägas många ord ytterligare. I de motioner, som ligger till grund för reservationen 1 till utskottets utlåtande nr 37, har information och utbildning i självskydd genom televisionen ansetts effektiv och mindre kostsam. När utskottet sedan konstaterat, att TV:s medverkan inte kan påräknas för närvarande, rekommenderar man i reservationen att behovet av anvisningar i självskydd tillgodoses genom massdistribution av en broschyr i ämnet. Utskottet delar motionärernas uppfattning, att ytterligare personalkategorier bör komma i åtnjutande av utbildning i självskydd utöver dem, som hittills fått sådan utbildning. Åtgärder för en sådan ökad utbildning, bl.a. omfattande husmödrarna, har också redan vidtagits. Att i det läget minska resurserna för denna — tyvärr angelägna — utbildning har utskottet inte ansett sig kunna förorda. Herr Werbro har här talat om att de frivilliga försvarsorganisationerna skulle kunna svara för utbildningen, men det finns inte vare sig här eller i något annat sammanhang någon antydan om att de frivilliga försvarsorganisationerna skulle få ökade bidrag för att överta densamma. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under denna punkt behandlas frågan om bidrag från staten till kommunerna för vissa skyddsrumsanläggningar. I den reservation som fogats till punkten föreslår vi reservanter att anslaget skall kunna minskas med 2 miljoner genom att iordningstäl landet av utrymmen för vissa statliga myndigheter i civilförsvarets ledningscentraler hålls tillbaka. Vi pekar också på att 1965 års försvarsutredning kommer att ta upp frågan om civilförsvarets fortsatta uppbyggnad, varvid detta spörsmål om civilförsvarets ledningscentraler kommer in i bilden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Något anslagsbelopp för kommunernas byggande av skyddsrum har i år inte tagits upp — Kungl. Maj:t har väl funnit att det finns tillräckliga reservationsanslag för att behovet skall kunna täckas. Jag har för min del kunnat konstatera att Kungl. Maj:t ansett det nödvändigt att något bromsa upp skyddsrumsbyggandet, och jag anser det även vara på sin plats att bromsa upp byggandet av skyddsrum för de civila myndigheterna. Det kan vidare ifrågasättas om det är lämpligt att i dagens läge fortsätta att bygga ut skyddsrum med det skyddsvärde som i dag förekommer. Erfarenheterna från utlandet visar att man har kommit fram till helt andra skyddsvärden för skyddsrummen än dem vi har i Sverige för närvarande. Jag tror det är nödvändigt med en uppbromsning av skyddsrumsbyggandet till dess att försvarets forskningsanstalt kunnat göra ordentliga prov härvidlag, så att vi inte bygger i onödan. Under denna punkt behandlas också frågan om förstärkande av äldre anläggningar. Inte heller sådan förstärkning finner jag vara nödvändig i dag då som jag nyss sade skyddsvärdet ej prövats ordentligt. Jag anser därför att det bör övervägas om inte den arbetande försvarsutredningen, skall ta upp frågan om skyddsrumsbyggande för vissa civila myndigheter. Hela denna fråga har ju varit under debatt en längre tid, och jag tror att vi så småningom kommer till helt andra resultat än dem som i dag gällande anvisningar ger. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det system som infördes 1965 att avlyft av byggnadskreditiv skulle följas av beviljandet av nya kreditiv har fortsatt 1966. även om systemet i princip är felaktigt, har man kunnat acceptera det i ett trängt kreditläge. Det bör dock framhållas att man på sikt bör avskaffa detta system. Kreditförsörjningen för bostadsbyggandet har ej varit tillfredsställande, och en alltför stor ryckighet har förekommit. Detta har förorsakat att tillgängliga resurser av arbetskraft ej kunnat utnyttjas och tidvis har en alltför stor arbetslöshet förekommit bland byggnadsarbetarna. Den av riksbanken förda kreditpolitiken är stor skuld till detta och reservanterna i bankoutskottet har funnit anledning att påpeka detta missförhållande. Med ett jämnare avlyft av byggnadskreditiv hade en stor del av de störningar som uppstått kunnat undvikas. Bostadsbristen är en så allvarlig företeelse att det hade varit angeläget att tillvarataga den kapacitet som fanns. Ryckigheten har även haft inverkan på byggnadsmaterialindustrien. Denna industri är i stort sett utbyggd för en kapacitet motsvarande det av riksdagen fastställda byggnadsprogrammet. Genom ojämnheten i efterfrågan, orsakad av störningar, har denna industri ej kunnat utnyttjas på ett fullt rationellt sätt. Både friställandet av byggnadsarbetare och ojämnheter i materialindustrien har helt säkert orsakat fördyringar, som i sin tur tar sig uttryck i fördyrade bostadskostnader. Risken med en alltför ojämn tillförsel av kapital ligger i att toppar skapas på sådana tider av året, då det totala utbudet av arbetskraft är begränsat. En jämnare tilldelning av kapitalet till bostadsbyggandet hade därför varit önskvärd, och reservanterna har därför ej kunnat undgå att påpeka detta förhållande, Jag får fördenskull yrka bifall till reservation nr 2 av herr Åkerlund m., fl.

Herr talman! Högräntepolitik gynnar alltid kapitalägarna och missgynnar dem som tvingas låna kapital. En hög ränta drabbar alltid småföretagare och småjordbrukare för att nu inte tala om bostadskonsumenterna. Riksbankens = diskontopolitik leder ofelbart till prisstegringar. Det är därför förvånande att regeringen, som säger sig vilja föra en politik mot prisstegringar, rekommenderar och tillsammans med riksbanksfullmäktige för en räntepolitik som har rakt motsatta verkningar. Det måste kanske anses lika förvå nande att folkpartiet och centerpartiet, som så ofta upprepar att de företräder småfolkets intressen, inte mera energiskt bekämpar högräntepolitiken. Visserligen förklarar herrar Mattsson och: Börjesson i en reservation till bankoutskottets utlåtande nr 6 följande: »Ett så högt diskonto som det under 1966 gällande skulle icke ha varit erforderligt om en annorlunda utformad ekonomisk politik "hade förts.» Det låter sig bra sägas. Nu hade emellertid dessa herrar under lång tid ingenting emot ett diskonto på 6 procent — jag har inte hört några protester från det hållet när diskontot höjdes — utan de önskar bara att diskontot skulle ha sänkts med en halv procent ett par månader tidigare än då riksbanksfullmäktige fattade sitt beslut. Nu är det möjligt att passiviteten på borgerligt håll när det gäller lågräntepolitiken kan förklaras av det förhållandet att kapitalägarna kan uppdelas i två intressegrupper: dels sådana som vill låna ut pengar och som följaktligén inte har något emot en hög ränta, dels sådana som för sin verksamhets utvidgning tvingas låna pengar och av denna anledning önskar en låg ränta. Eftersom det är de stora kapitalägarna, det sammanflätade bankoch industrikapitalet, som har bestämmanderätten över näringslivet, och eftersom borgerliga partier knappast har varken intresse eller ork att bekämpa storfinansen på de avgörande punkterna är det lätt att förstå att de verkligt stora kapitalägarna är de som har stort inflytande över penningpolitikens utformning i vårt land. Regeringen och <socialdemokratien har på denna punkt råkat i ett svårt dilemma. Teorien om blandekonomien försätter oftast regeringen i den situationen att den måste tillfredsställa två parter. Detta gör man så som utskottet anger i sitt utlåtande på följande sätt: »Den relativt höga räntenivå som under senare år upprätthållits i vårt land är icke uttryck för ett principiellt ställningstagande till förmån för en högräntepolitik.» Med denna principiella deklaration tror regeringen och riksbanken att man skall kunna hålla de breda konsumentmassorna vid gott humör. Vår regering är ju ändå i princip anhängare av låg ränta — den höga räntan är bara en tillfällighet. Utskottet uttalar att det allmänna önskemålet är en utveckling mot lägre räntenivå på längre sikt. Nu råkar det dock vara så att vi i vårt land haft en hög ränta under hela 1960-talet. I början av 1950-talet bröt regeringen med lågräntepolitiken och har sedan dess oavlåtligt försvarat högräntepolitiken. Det skulle mot denna bakgrund vara av intresse att få veta vad man från regeringshåll menar med »en utveckling mot lägre räntenivå på längre sikt»: Är detta verkligen en målsättning eller är det bara ett undanglidande talesätt? Vi kommunister hävdar att alla möjligheter finns — om nu regeringen vill använda dessa — att styra såväl kreditmarknaden som investeringspolitiken utan att därför komplettera denna mekanism med en högräntepolitik. Om man inte sneglar alltför mycket på privatkapitalets intressen utan sätter samhällets intresse före storfinansens, är det fullt möjligt att såväl stimulera näringslivet under vikande konjunkturer som att i en s.k. överhettad ekonomi hindra överslag i priseller lönemekanismerna. Det finns t.o.m. statsministerord på detta. Jag skulle väl nu inte vara alltför otacksam, eftersom riksbankens diskonto sedan vår motion skrevs har sänkts med en halv procent. Det finns emellertid många uttalade önskemål om ytterligare sänkning av diskontot. Jag uttalar, herr talman, den förhoppningen att en ytterligare sänkning snabbt kan komma till stånd. Det är ju exempelvis icke nödvändigt — för att nämna bara ett land — att vi skall hålla en högre ränta än vad Västtyskland anser skäligt.

Herr talman! Till detta utskottsutlåtande finns också en reservation nr 3 av herrar Åkerlund och Enarsson rörande den lämpliga avvägningen av riksbankens metalliska kassa. För ett år sedan hade vi en debatt här i kammaren i den frågan, då jag med ringa framgång argumenterade för det resonemang som fördes i en likartad reservation. Jag framhärdar, herr talman, i uppfattningen att herr Åkerlund har rätt i sin bedömning, men jag finner det inte nödvändigt att i år åter besvära kammaren med att upprepa argumentationen. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till reservation nr 3.